Herr talman! I en interpellation har herr Svensson i Kungälv frågat mig om jag vill redogöra för den svenska regeringens inställning till tullpreferenser för u-länderna. Interpellanten frågar vidare om regeringen utarbetat konkreta förslag till generella preferenser inför UNCTAD-konferensen 1968 och hur jag bedömer utsikterna att få en internationell överenskommelse till stånd om ett generellt preferenssystem. Jag vill svara följande. Markanta skiljaktigheter i utvecklingstendenserna mellan ekonomin i de rika och de fattiga länderna utlöste u-ländernas krav på en handelsoch utvecklingskonferens inom ramen för Förenta Nationerna. Detta illustreras inte minst i siffrorna över utrikeshandeln där man för industriländerna kunde avläsa en accelererad tillväxt, medan u-ländernas export, sedd i sin helhet, karakteriserades av såväl otillräcklig utvecklingstakt som instabilitet. Denna tendens har hållit i sig. Nyligen publicerade siffror visar att industriländerna mellan 1959 och 1966 fördubblade sin export, medan u-länderna förmådde öka sin med endast 50 procent. U ländernas relativa andel av världshandeln har från 1959 till 1966 sjunkit från 23 procent till endast 19 procent. Det är mot denna bakgrund man får se u-ländernas krav på preferenser vid första världshandelskonferensen 1964. Diskussionerna om preferenser har därefter ägt rum inom UNCTAD men framför allt inom OECD. En särskild grupp med deltagande av Frankrike, Förenta staterna, Storbritannien och Västtyskland — länder vilka representerat olika uppfattningar i preferensfrågan -— har ingående behandlat olika tekniska frågor. Gruppen avgav helt nyligen en rapport som var uppe för behandling vid ministermötet i OECD vid månadsskiftet november/december. Rapporten avspeglar den utveckling som ägt rum under det senaste året i vissa stora länders attityd i preferensfrågan. Förenta staterna accepterar sålunda numera tanken på preferenser. Frankrike, som tidigare förordade selektiva preferenser, motsätter sig inte i princip generella preferenser. De riktlinjer och principer för ett preferenssystem som presenterades av OECD gruppen kan i huvudsak anses peka mot ett generellt preferenssystem. När vi på svensk sida har övervägt frågan har vi varit medvetna om de fördelar och de nackdelar som är förenade med ett preferenssystem. Man kan exempelvis peka på risken för att ett utbrett preferenssystem skulle kunna öka motståndet mot långtgående allmänna tullsänkningar i industriländerna och samtidigt medföra snedvridningar i handeln och i längden i produktionsinriktningen. Vi har emellertid också varit medvetna om det starka önskemål som föreligger från u-ländernas sida att få till stånd ett preferenssystem. Detta har senast kommit till uttryck i det dokument, som utarbetades vid u-ländernas samordningskonfe Utvecklingen bland industriländerna har nu lett till att flertalet länder är beredda att acceptera ett preferenssystem. Frågan är hur ett generellt preferenssystem konkret skall utformas. Vi söker från svensk sida aktivt verka för ett preferenssystem som så mycket som möjligt gagnar u-ländernas intressen. Preferenserna bör, menar vi, omfatta samtliga industriländer av någon betydelse i världshandeln. Preferenserna bör så långt som möjligt ges efter enhetliga regler. Ett så brett varuurval som möjligt bör eftersträvas. De undantag från preferenssystemet, som industriländerna tillåts göra, bör vara någorlunda likformiga och komma i fråga endast i sådana fall där allvarliga marknadsstörningar kan befaras. Det nya preferenssystemet bör ersätta de preferenser som nu finns. Preferenser som i dag ges av vissa u-länder till några industriländer bör avskaffas. Så långt som möjligt bör preferenserna resultera i tullfrihet. Preferenssystemet får emellertid inte hindra framtida allmänna tullsänkningar. Med hänsyn härtill bör man utgå från att systemet blir av temporär natur. Såsom jag föreslog vid ministermötet i OECD bör diskussionerna i OECD fortsätta för att söka uppnå enighet mellan industriländerna på sådana punkter där oenighet fortfarande råder. Det är angeläget att frågan när den presenteras i ett gemensamt uttalande av industriländerna vid konferensen i New Delhi skall ha nått fram till enighet om allmänna riktlinjer för frågans lösning. Preferensfrågan har nu hunnit utredas och diskuteras så mycket att jag för min del anser det vara möjligt att man skall kunna enas på flertalet väsentliga punkter vid konferensen. Därmed skulle vi få en grund för arbetet med den slutliga utformningen av ett preferenssystem efter konferensen. Men vi får inte tro att preferenser till förmån för u-länderna ensamt kan på ett avgörande sätt förbättra deras exportmöjligheter. Preferenser ger inte en automatisk garanti för avsättning av u-ländernas produkter. För att rätt kunna utnyttja de nya möjligheterna är det bl.a. av utomordentlig betydelse att u-länderna bedriver en aktiv marknadsföring. Sverige har i olika internationella sammanhang tagit initiativ till åtgärder på detta område. Vi har aktivt stött verksamheten i GATT:s internationella handelscentrum. Denna linje kommer vi att följa även i förhållande till det gemensamma centrum som avses inrättas för GATT och UNCTAD — ett samarbete som vi redan vid första konferensen föreslog skulle etableras mellan dessa två organ. Herr talman! Det problem som tas upp i interpellationen är endast ett av de många, som vi har att förbereda oss för inför New Delhikonferensen. Den utveckling som jag inledningsvis berörde motiverar de krav på åtgärder från industriländernas sida som Algerstadgan är ett samlat uttryck för. Vi kommer från svensk sida att inom ramen för våra resurser och i nära samarbete med de andra nordiska länderna aktivt medverka till att söka uppnå konkreta och verksamma lösningar på dessa problem.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till statsrådet och chefen för handelsdepartementet för hans positiva svar på min interpellation. Innan jag kommenterar denna något närmare skall jag knyta några reflexioner till hela det problemkomplex, som här rullas upp. 1960-talet förklarades ju av Förenta Nationerna som det stora utvecklingsdecenniet. Industriländernas bidrag till utvecklingsländerna skulle som bekant höjas till 1 procent av nationalinkomsten, och den ekonomiska tillväxttakten inom u-länderna förväntades öka till 5 procent per år. Tecken till att en sådan utveckling icke låg inom räckhåll visade sig dock redan tidigt under 1960-talet. Utvecklingstakten inom uländerna förblev ju låg och handelsrelationerna mellan ioch u-länderna försvårades genom en rad restriktioner på olika områden. U-ländernas svåra situation var bakgrunden till bildandet 1964 av FN:s handelsoch = utvecklingskonferens, UNCTAD, som tillkom på ett initiativ från 1962 av u-länderna själva. Här skapades ett internationellt forum, där konstruktiva förslag rörande handel och utveckling kunde läggas fram och praktiskt genomarbetas. Ett värdefullt arbete har också utförts inom UNCTAD, som har utgjort en kontaktyta mellan i första hand uländerna. Men trots detta och trots FN deklarationen vid 1960-talets början gör sig nu, när detta decennium går mot sitt slut, en växande besvikelse gällande bland u-länderna. Världsbankschefen George D. Woods pekade vid sitt framträdande på Bankföreningens årsmöte nyligen på de allmänt kända faktorer som samverkar till att göra 1960 talet till ett stillaståendets och i många fall ett tillbakagångens årtionde för uländerna. Jag syftar självallet på befolkningsexplosionen inom dessa länder och den svåra skuldsättningen, som genom återflöde i form av räntor och amorteringar ofta innebär en omvänd subventionering. Sådana för i-länderna gynnsamma «inbördes = tullsänkningar som Kennedyronden medfört innebär vidare i många fall en ökad isolering från världsmarknaden för u-ländernas del. U-länderna anser att de förhandlingsmöjligheter som UNCTAD ger har försummats av i-länderna i egenintressets namn. Det är alltså dessa faktorer som ligger bakom det problemkomplex som här rullas upp. Jag är mycket tacksam över det svar som handelsministern lämnat på min interpellation — svaret är positivt, och man förmärker en ändring från tidigare ståndpunkter till förmån för generella tullpreferenser.

Som handelsministern framhåller i svaret är det inte bara Sverige som visar en mer positiv inställning, och det tycker jag skall noteras. Därför kan vi hoppas på att förhandlingarna i New Delhi skall leda till förbättringar. Handelsministern påpekar att detta endast är en fråga av många, och jag vill understryka det. Tidigare har det ju varit en fastlåsning vid målsättningen 1 procent av nationalprodukten — man skulle ge pengar. Men det gäller ju i själva verket att hjälpa uländerna på traven för att få till stånd en industrialisering, och ett av medlen är tullpreferenser. De andra medel som finns — det är åtskilliga — skall jag inte nu gå in på, då jag tror mig veta att saken kommer upp till diskussion fram i januari. Jag hoppas att vi då också får en redogörelse för den svenska inställningen till UNCTAD-konferensen.

Herr talman! Det gladde mig att höra handelsministern redogöra för regeringens positiva inställning inför UNCTAD II. Under ett par dagar har ju en ministerdelegation från u-länderna besökt Sverige. Den var utskickad av u-ländernas samarbetsdelegation, i vilken ingår representanter för de 77 länder som verkar inom ramen för världshandelsorganisationen UNCTAD, och hade till uppgift att informera om u-ländernas handlingsprogram inför den andra världshandelskonferensen, som hålls i New Delhi i början av nästa år. Även om deras besök uppmärksammades av våra massmedia beaktades kanske ändamålet med besöket inte tillräckligt. U-länderna blev under början av 1960 talet — som handelsministern här redogjort för — alltmer medvetna om att deras ekonomiska utveckling höll på att stagnera, beroende på ett försämrat handelsutbyte, och genomdrev bildandet av ett permanent organ för handelsfrågor. Vid UNCTAD I antogs flera rekommendationer gällande världshandelns och biståndets utformning. Efter tre år har UNCTAD nu publicerat resultatet av en undersökning som klart visar att utvecklingen gått i motsatt riktning mot vad man önskade. Tulldiskrimineringen mot de fattiga länderna har ökat som en följd av de rika ländernas ekonomiska integration — Kennedyronden utgör härvidlag inget undantag. U-länderna har sedan början av 1960 talet årligen gått miste om 2/3 miljarder dollar på grund av bl.a. försämrade exportpriser. Denna beräkning har gjorts genom jämförelse av priserna för en given mängd varor. Siffran ter sig ännu allvarligare då vi vet att u-länderna till 80 procent täcker sitt behov av utländsk valuta genom export. De fattiga ländernas skuldbörda växer med sådan fart att vi på 1970-talet kan få komma att bevittna hur kapitalflödet ändrar riktning. Samtidigt växer låneandelen av biståndet, som för övrigt gått ned från 0,87 procent 1961 till 0,62 procent 1966. Om denna utveckling skall kunna vändas är det nödvändigt att de rika länderna är politiskt villiga till de uppoffringar som en omdanad världshandel till en början kommer att kräva av oss. UNCTAD har sedan 1964 genom omfattande utredningsarbete lagt den faktamässiga grunden för praktiska överenskommelser. U-landsgruppen inom UNCTAD har på basis av detta arbete antagit ett handlingsprogram inför UNCTAD II, den så kallade Algerstadgan. Det vore mycket värdefullt för oss om handelsministern vid bedömningen av de övriga faktorerna ställer sig lika positiv som när det gäller tullpreferenser. Ett sådant ställningstagande skulle även öka u-ländernas möjligheter att realistiskt bedöma sina förutsättningar inför mötet vid UNCTAD II. Jag skall här nöja mig med att fästa uppmärksamheten på ett par punkter i Algerstadgan. Det gäller för det första villkoren för privata svenska investeringar i u-länderna. Dessa länder är positivt inställda till dylika insatser, under förutsättning att de ryms inom ramen för utvecklingsplanernas prioriteringar. Företagen bör ta ut en skälig vinst, sägs det. Men vem avgör vad som är skälig vinst? Det har hänt att u-länder inom samma region underbjudit varandra för att locka till sig etableringen av ett åtråvärt företag. Från u-ländernas sida har nu framförts önskemål om att deras egna regionala ekonomiska kommissioner skulle få granska villkoren för aktuella utländska investeringar, och i de fall där icke vissa minimikrav uppfylls skulle finnas möjlighet att vägra ett företag etableringsrätt. U-länderna skulle då nå en regional styrning och samordning av privata investeringar. Frågan är, herr statsråd, om vårt land kommer att medverka till att ge u-länderna den dirigeringsrätten. Jag vill inte underlåta att samtidigt understryka vikten av att vi från vårt lands sida får ett system som garanterar täckning av de politiska och andra risker som åvilar de företag vilka verkligen etablerar sig i ett u-land. Vi vet alltför väl att en eventuell väntan på en internationell överenskommelse om sådana garantier endast är en undanflykt. Många länder har redan skapat nationella garantier, och det innebär med all säkerhet att lusten att svara för andra länders investeringar har försvunnit eller åtminstone begravts i någon pap pershög. Vi väntar med spänning på regeringens förslag i denna fråga och jag vill endast uttrycka förhoppningen att ett sådant garantisystem inte blir begränsat till vissa så att säga sanktionerade länder. En sådan begränsning måste få till resultat ett minskat bistånd i form av uteblivna investeringar. Vidare vill jag fästa uppmärksamheten på de ansträngningar som görs av u-ländernas samarbetsorganisationer för att öka den inbördes handeln. Denna hämmas dock bl.a. av kommunikationstekniska hinder och av bristen på konvertibla valutor för kreditgivning. Ett belysande exempel på det förstnämnda gavs av regionkommissionschefen för Afrika, Robert Gardiner. Om personer i två västafrikanska stater vill telefonera med varandra måste samtalen först kopplas över både Paris och London innan förbindelse erhålles. När det gäller krediterna krävs i Algerstadgan att i-länderna vid UNCTAD II anger storleken och slaget av det bistånd de är villiga att satsa på ökat ekonomiskt samarbete mellan u-länderna. Sverige borde redan nu förklara sig villigt att aktivt stödja detta samarbete. Vi bör biträda skapandet av en internationell fond för handel mellan u-länderna och vara beredda att tillskjuta betydande belopp. Förutom den mönsterbildande effekten skulle ett sådant institut kunna få betydelse, t.o.m. vid ett ensidigt svenskt bistånd, om begränsning gjordes till vissa varugrupper med högt utvecklingsvärde. Liksom Sverige drivit frågan om familjeplanering i internationella organ bör vi kunna gå i spetsen för de rika länderna när det gäller att söka nå praktiskt betydelsefulla överenskommelser med u-länderna inför UNCTAD II. Det är min förhoppning att handelsministern kommer att medverka till detta.

Herr talman! Herr Svensson i Kung älv har alldeles rätt när han konstaterar att vi har kunnat bevittna en växande besvikelse hos u-länderna över stagnationen i deras ekonomiska utveckling, delvis sammanhängande med den ogynnsamma handelsutvecklingen. Jag vill emellertid knappast instämma med honom när han gör gällande att Kennedyförhandlingarna i och för sig ökat u-ländernas isolering. Jag tror att motsatsen är sann.

Större delen av denna hänför sig till råvaror och tropiska produkter, medan industriellt tillverkade varor endast representerar en liten del av totalexporten. Kennedyronden resulterade i mera omfattande tullsänkningar just på industrivarorna, och därför kan inte u-länderna än så länge dra samma nytta av det resultat som i förhandlingarna uppnåddes på detta område. Beträffande råvaror och vissa halvfabrikat — särskilt råvaror från u-länderna — kan vårt land sägas ha ett mycket rent samvete. Våra tullar har alltid varit låga och har under de senaste åren som bekant i stor utsträckning helt avvecklats. Riksdagen har ställt sig bakom de förslag som regeringen i detta avseende lagt fram och med entusiasm tagit på det svenska folkhushållet de sänkta inkomster som t.ex. en reducering eller avveckling av kaffetullen innebär. Vi är medvetna om att vi ensamma kan göra mycket litet på denna väg för att öka u-ländernas möjligheter att handla med oss, men åtgärderna har också sin psykologiska betydelse. Vi har, med andra ord, i viss mån ansett att vi i detta hänseende bör vara ett föregångsland. Jag tror att herr Svensson och jag kan vara överens om det. Det viktiga som man skall hålla i minnet är emellertid att preferenserna är en fråga, och kanske ingalunda den största.

Vi anser från svensk sida de förslag vi har framlagt vara realistiskt utformade, och de är åtskilliga. Vi driver dessa frågor i olika internationella organ, inte bara i UNC TAD utan, som jag erinrat om i mitt interpellationssvar, även i OECD och sannerligen också i GATT, som har en alldeles speciell sakkunskap och erfarenhet på tullområdet. Fru Sundberg har upplyst kammaren om många mycket väsentliga men också för oss alla ganska välkända förhållanden i u-länderna. Hon har ställt frågan till mig, om vi inte också med andra åtgärder — hon nämnde särskilt stöd till enskilda investeringar i u-länderna — borde kunna göra än mera. Jag har ibland i den svenska debatten beklagligtvis funnit en bristande kunskap om vad vi har gjort och vilka resultat vi uppnått.

Både jag och mina medarbetare fick intrycket att Alger-delegationen ansåg att våra åtgärder var bra — det förelåg egentligen inga pro blem; man bara hoppades att våra ansträngningar skulle mötas av stöd från andra länder, och man önskade oss framgång och välsignelse att fortsätta på de vägar vi redan beträtt. Detta var glädjande och kontrasterade ganska väsentligt mot de uttalanden som ibland kommit till uttryck i svensk press, när det gällt att bedöma den svenska regeringens verksamhet på detta område. Jag vill inte säga att denna inställning gäller riksdagen i dess helhet, men även här har ibland gjorts uttalanden som skulle kunna få en utomstående att tro att den svenska regeringen mer eller mindre halvhjärtat eller inte ails har brytt sig om att befatta sig med hela detta för framtiden så oerhört väsentliga problemkomplex. På fru Sundbergs fråga skulle jag framför allt vilja svara att spörsmålet om ett stöd åt privata investeringar genom en garantiverksamhet är under utredning. Jag hoppas att ganska snart ett därpå grundat förslag skall kunna underställas riksdagen. Men jag vill än en gång understryka att det, jämfört med vad man skulle åstadkomma genom ökad omfattning av enskilda investeringar, ter sig väsentligt mycket viktigare att öka möjligheterna för multilaterala åtgärder på detta område. Vid Internationella valutafondens och Världsbankens senaste sammanträde i september eller möjligen oktober månad i Rio de Janeiro gick Sverige kraftigt in för att öka de resurser som till dessa institutioner knutna organisationer kan förfoga över för att kunna ge u-länderna stöd. Jag har sett många exempel på hur enskild investeringsverksamhet dess värre mera tjänat enskilda vinstintressen än varit till omedelbart och fullt gagn för u-länderna. Man bör nog därför iaktta en viss försiktighet här. Om det gäller en avvägning mellan multilaterala åtgärder för att stödja u-ländernas möjligheter att utveckla sina resurser och åtgärder i syfte att öka enskilda före tags möjligheter att medverka därtill, måste vi alltjämt lägga huvudvikten vid de multilaterala åtgärderna. Jag vill sluta med att säga att ett investeringsstöd genom preferenser inte är tillräckligt. Med preferenser kan vi hjälpa u-länderna att litet snabbare utveckla sina industrier för att via industriexport tjäna in nödvändiga valutor. Men vi kan inte inskränka oss till detta; det fordras en rad åtgärder, som knappast rör tullarna, för att komma till rätta med de kastningar i uländernas inkomster på handeln som de upplevt under senare år. Utan att det kan sägas att vi förhäver oss, kan vi nog fastslå att Sverige också därvidlag utgjort ett gott föredöme. Det är ett svenskt-brittiskt förslag som ligger till grund för vad vi nu hoppas skall kunna träda ut i livet, nämligen åtgärder för supplementär finansiering. Jag skall inte gå in på detta, herr talman, utan skall försöka vara litet kortare i min replik; jag vill bara nämna en sådan åtgärd. Vi har också deltagit i utformningen av och även anslutit oss till alla råvaruavtal för att på sikt stabilisera u-ländernas inkomster av råvaruexporten och komma till rätta med de därmed sammanhängande långsiktiga strukturella problemen. Vi har ett förslag om att man till råvaruavtalen också borde knyta överenskommelser om buffertlager exempelvis. Vi kan inte ensamma ha resurser att upprätta sådana, ty de förutsätter medverkan från alla länder.

Herr talman! Jag förstår att det finns en del människor som delar min känsla av att detta frågekomplex är oerhört svårt och att vi inte kan tävla med handelsministern och hans departement då det gäller sakkunskapen. En sak har vi emellertid gemensamt: vi önskar aktualisera dessa saker för allmänheten för att därmed få fram dem och göra dem till ett debattämne. De får, som handelsministern uttrycker det, inte glömmas bort. Även om jag i min interpellation har koncentrerat mig till tullpreferenserna, vill jag dock understryka att dessa bara utgör en sak av de många ting som måste göras. Jag är glad över att handelsministern tog upp frågan om den fond som det svensk-brittiska förslaget gäller. Jag tror att det är en väg, på vilken man kan komma fram för att hjälpa u-länderna att lätta deras bekymmer i fråga om råvaruexporten. Som vi alla vet är u-länderna ofta beroende av ett fåtal varuslag. Priserna går dessutom upp och ned, och det är svårt för u-länderna att bemästra dessa skiftningar. Jag hoppas att det förslag som Sverige och England framlagt skall komma att leda till resultat. Den linje som regeringen har valt, nämligen att i internationella organ verka för multilaterala åtgärder, måste vara riktig, precis som när vi talar om att frågorna om tekniskt bistånd helst bör lösas multilateralt och inte bilateralt. Får jag sedan säga några ord om investeringsgarantierna. U-länderna måste öka sin industriella verksamhet och de har svårigheter med det. Där behövs, efter vad jag förstår, privat investeringsverksamhet. Men jag vill gärna understryka vad handelsministern sade, att dessa investeringsgarantier inte i första hand skall hjälpa t.ex. svenska företag, utan de skall vara till nytta för u-landet. Det är därför som dessa är svårare att införa än vad många, kanske även fru Sundberg, tror.

Herr talman! Jag blev något konfunderad när handelsministern ville sätta frågan om det multilaterala biståndet i motsatsförhållande till möjligheten att ge investeringsgarantier. Detta är två inkommensurabla storheter, eftersom det multilaterala biståndet innebär ett direkt ekonomiskt åtagande från svensk sida, medan garantier i de flesta fall, åtminstone i de länder där sådana garantier redan finns, i mycket ringa grad innebär kostnader för staten i fråga. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att handelsministern, när han satte det multilaterala biståndet mot investeringsgarantier, syftade på den internationella överenskommelsen om investeringsgarantier. I det fallet ställde jag mig skeptisk, och erfarenheten visar att jag har grund för en sådan skepsis. Jag framförde i mitt anförande en mycket positiv inställning till frågan om en internationell fond för att öka handelsutbytet meilan de olika u-länderna. Jag tror att handelsministern och jag är helt överens om betydelsen av en sådan, och jag vill på intet sätt förringa värdet av de multilaterala åtagandena. Jag har emellertid mycket svårt att förstå att man behöver sätta dem i motsatsförhållande till svenska statens möjligheter att lämna investeringsgarantier.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har bett mig redogöra för de viktigaste orsakerna till att socialhjälpen ökat i omfattning under de senaste åren. Interpellanten menar, att siffrorna för socialhjälpen har stigit markant. Utvecklingen kan belysas med några uppgifter för tioårsperioden 1957—1966. År 1957 utgjorde det årliga antalet hjälptagare 4,3 procent av invånarantalet. Siffran steg till 4,4 procent år 1959 och sjönk sedan till 3,5 procent år 1964. Därefter har siffran stigit till 3,8 procent år 1966. Socialhjälpskostnaderna uppgick till cirka 120 miljoner kronor år 1957 och har sedan stigit till cirka 172 miljoner kronor år 1966. Från år 1964 till år 1965 utgjorde ökningen cirka 15 miljoner kronor, från år 1965 till år 1966 cirka 27 miljoner kronor. Räknat i fast penningvärde har socialhjälpskostnaderna varit i stort sett oförändrade sedan 1957. I förhållande till standardutvecklingen har = socialhjälpen minskat i omfattning. Socialhjälpen kan med vissa reservationer ses som ett slags mätare på effektiviteten hos andra sociala trygghetsanordningar — i den mån dessa visar sig otillräckliga får ju socialhjälpen träda till. Från denna synpunkt är det intressant att jämföra socialhjälpskostnaderna med de totala socialutgifterna. År 1957 uppgick socialhjälpens värde till cirka 2 procent av samhällets socialutgifter. Socialhjälpens andel har därefter oavbrutet sjunkit, så att den år 1965 — det senaste år för vilket fullständig statistik föreligger — utgjorde 1 procent av de sammanlagda socialutgifterna. Socialhjälpen svarade då för cirka 145 miljoner kronor av cirka 14 500 miljoner kronor. Slutsatsen av denna utveckling får naturligtvis inte bli att vi slår oss till ro. Tvärtom fortsätter vi oavlåtligt våra strävanden att ytterligare förbättra de sociala trygghetsanordningarna. Orsakerna till att socialhjälp utges framgår inte av den reguljära statistiken. Det är knappast möjligt att ta reda på hjälporsakerna — i den mån dessa över huvud taget kan utrönas med någon säkerhet — annat än genom specialundersökningar. En sådan specialundersökning gjordes år 1959 av socialpolitiska kommittén. En ny undersökning, som bl.a. skulle möjliggöra jämförelser med 1959 års, övervägs för närvarande inom socialdepartementets planeringsoch hudgetsekretariat.

Herr talman! Jag ber att få tacka so: cialministern för svaret på min interpellation. Jag ställde interpellationen när jag såg uppgifterna om hur kostnaderna för socialhjälpen ökat under de senaste åren. Jag tror inte att jag är ensam om uppfattningen att dessa frågor diskuteras ganska livligt bland allmänheten. Det finns enligt min mening all anledning att noga uppmärksamma utvecklingen på detta område, eftersom bland allmänheten den uppfattningen mer och mer börjar breda ut sig, att det är alltför många som alltför lätt kan utnyttja denna hjälpform, medan människor som verkligen skulle behöva hjälp inte alltid får det. Jag har själv arbetat i en socialnämnd under ett antal år, och ofta har jag träffat människor som velat göra denna uppfattning gällande. En sådan diskussion och en sådan uppfattning kan leda till att ordet socialhjälp får en dålig klang, och det kan inverka negativt på den sociala verksamheten. Det är kanhända nödvändigt att vi så småningom får en litet mer ingående debatt om dessa frågor. Även om man under de senaste åren mer och mer försökt arbeta efter principen förebyggande åtgärder och med inriktning på återanpassning, tror jag att det alltjämt i alltför stor utsträckning arbetas efter principen att betala ut kontant ersättning. Naturligtvis är jag fullt medveten om att vi inte helt kan komma ifrån denna form av socialhjälp, men den trygghetsskapande politiken måste inriktas på att förebygga att människor hamnar i svåra situationer. Även om socialministern med sina siffror vill bevisa att socialhjälpsverksamheten utvecklats till det bättre, kvarstår dock det faktum, att vi under en tid av högkonjunktur har väsentliga sociala problem. Ekonomen Per Holm berg skrev i »Socialt forum» för någon tid sedan, att fattigdomen i dagens Sverige är betydande även om dess totala omfattning ännu är okänd. Vi har alltså problem som samhällsutvecklingen i stor utsträckning skapat: bostadssituationen, bristen på arbete och även lönestrukturen. Socialministern säger att det inte går att få fram orsakerna ur den reguljära statistiken. Jag förstår det. Jag vill sluta mitt anförande med att säga att jag tror, att det kunde vara värdefullt att få fram specialundersökningar som gör det möjligt att på ett bättre sätt följa .socialhjälpens inriktning och effektivare angripa de områden som i dag föranleder diskussion.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har aktualiserat ett allvarligt problem. Det är möjligt att det är så som :socialministern säger att den rena socialhjälpen procentuellt sett inte har ökat så mycket, men man har nog en känsla av att missbruket av de sociala förmånerna håller på att öka. Senast har utländska medborgares sätt att utnyttja t.ex. vårt studiesociala stöd aktualiserats. Folk från länder som inte har ratificerat konventionen om studiehjälp reser hit för att utnyttja våra förmåner och få gratis utbildning och för :svinner sedan ur landet. I mitt hemlän har missbruk av sociala förmåner fått stor aktualitet genom att det uppdagats att en finländsk medborgare för närvarande håller på att omskolas till bilmekaniker och därvid får 618 kronor i månaden i socialt bidrag trots att han har utvisats från vårt land inte mindre än 21 gånger! Detta märkliga förhållande uppdagades när mannen åtalades för ett mindre brott. Saken har anmälts för JO men inte föranlett någon åtgärd. Det är utan tvivel så att det för när "varande råder stark irritation bland våra arbetare över att våra sociala förmåner på olika sätt missbrukas av många gånger notoriskt arbetsskygga individer. Jag hoppas verkligen att socialministern på allvar försöker komma tillrätta med detta problem, som är ett växande problem.

Herr talman! Jag skulle bara vilja begagna tillfället att ställa ett par frågor med anledning av socialministerns interpellationssvar, eftersom jag tycker att de siffror som däri angavs är en smula svårtolkade. En ökning av den procentuella andelen hjälptagare behöver nämligen inte betyda en reell ökning av antalet hjälptagare; den procentuella ökningen kan ju hänga ihop med en allmän effektivisering av socialhjälpen. Det kan alltså vara fråga om en statistisk ökning snarare än om en reell ökning. Detta mätproblem träffar man f.ö. på på alla områden; det går inte att absolut säkert avgöra vad som är en faktisk och vad som är en statistisk ökning av en samhällsföreteelse. En allmän effektivisering av socialhjälpen borde ju nu ha ägt rum ute i kommunerna. Om detta medfört att man hittat fler hjälptagare än tidigare, så blir ju resultatet en ökning, inte faktiskt men rent statistiskt. Vidare kan effektiviseringen — detta snuddade herr Gustavsson i Alvesta vid — vara av en alldeles speciell art; den kan ta formen av en uppsökande verksamhet i större utsträckning än tidigare. Resultatet blir då detsamma: man hittar flera fall och därmed påverkas siffrorna rörande hjälpfallsfrekvensen. Slutligen, herr talman, är det ju så att hjälptagare numera inte behöver vara personer som uppbär understöd. Den nya socialhjälpslagen avser faktiskt även åtgärder av stödjande natur som inte är materiella t.ex. i form av understöd. Det kan vara stöd i form av enbart personlig rådgivning och så dant. När det här använts begreppet »hjälptagare», skulle jag gärna vilja ha en precisering av vad som ligger i det begreppet. är det sådana som får pengar i form av understöd eller avses därmed över huvud taget sådana som är klienter så att säga, alltså sådana som får stöd av en eller annan typ, den må vara materiell eller inte? Jag tycker det är mycket värdefullt att socialministern i slutet av interpellationssvaret meddelar, att man överväger att göra en specialundersökning lik den som socialpolitiska kommittén gjorde 1959, så att man får en jämförelse mellan förhållandena då och nu. Jag hoppas att denna undersökning även blir noggrant differentierad, så att man får en uppdelning av hjälptagarna i olika kategorier och att man om möjligt också försöker att mäta effektiviseringseffekten.
Herr talman! Jag skulle först vilja säga att vi nog alla kan hjälpas åt när det gäller att auktorisera socialhjälpen. Den bör inte bli föremål för misstänksamhet. Den är ett viktigt komplement i vårt samhälle när det gäller att hjälpa nödställda människor. Om det ute i kommunerna skulle begås felaktigheter, kan sådant påtalas. Jag tror att det är i mycket ringa grad sådant sker, och jag tror, att herr Gustavsson i Alvesta kan medverka i det allmänna upplysningsarbetet, om han hör på sina håll att alltför många alltför lätt får hjälp. Jag kan gärna personligen säga, att när jag möter sådana påståenden, ber jag helt enkelt att få konkreta exempel på det. Här är det ändå ansvariga kommunalmän som handhar och bedömer dessa frågor. Vidare skulle jag vilja säga med anledning av att herr Ringaby påpekade att här också förekommer falsarier att det kanske gör det på något håll. Men man skall också komma ihåg att i vårt samhälle förekommer det tyvärr bedrägerier och andra olagligheter på andra områden. Det är klart att inom hela detta väldigt stora område som socialvården utgör kan sådana ting inträffa, men jag tror inte att man skall förstora detta. Får jag sedan göra ett par tillägg med anledning av de inlägg som här har gjorts och med anledning av herr Wiklunds frågor.

Jag skulle, herr talman, gärna vilja citera vad jag sade 1965 på denna punkt. Jag framhöll bl.a. följande: »Det finns därför ingen anledning antaga att socialvården i framtiden kommer att minska i och med att inkomsten ökar och socialförsäkringarna tar över uppgifter som socialvården tidigare fått svara för. Det kommer att behövas intensivare insatser för att hjälpa och rehabilitera, även om det kan vara fråga om ett mindre antal personer. Låt mig emellertid erinra om att det är cirka 90 000 barn i vårt land som erhåller hjälp via socialvården. Det är naturligtvis ofta fråga om ensamstående försörjare, splittrade familjer etc., men även sjukdomsinslaget är betydande. Vad det sistnämnda beträffar kanske man här har en mätare på sjukförsäkringens otillräcklighet vid långvarig sjukdom för familjer i normala inkomstlägen.» En undersökning 1960 visade att drygt 80 procent av hjälptagarna i Stockholm var fysiskt sjuka och ungefär hälften psykiskt sjuka. Även nyare undersökningar har visat att medicinskt och socialt betingade handikapp av skilda slag är en vanlig företeelse. Jag har i mitt svar betonat, att man i vissa avseenden kan se socialhjälpen som en mätare på effektiviteten beträffande andra sociala trygghetsanordningar. Från och med i år har en väsentligt förbättrad sjukvårdsförsäkring, som just tar sikte på dem som drabbas av sjukdom under en längre tid, genomförts. I sådana fall kommer sjukförsäkringen att ge ett ökat stöd. I riksdagen har vi bara för någon vecka sedan beslutat om en mycket viktig läkemedelsreform, som innebär att ingen som i fortsättningen kommer till ett apotek med ett läkarrecept behöver betala mer än 15 kronor. Jag tror att detta kommer att betyda en hel del, bl.a. då det gäller vissa grupper som på grund av sjukdom måste använda medicin kontinuerligt. Jag tar detta som ett exempel. De 90 000 barnen i vårt land som erhåller hjälp via socialvården innebär naturligtvis också en uppfordran till insatser då det gäller det nu aktuella familjepolitiska stödet. Vidare tror jag att herr Wiklund i många stycken har rätt då han pekar på att det härvidlag också kan spåras en ökning av effektiviteten inom socialhjälpen. Socialstyrelsen har i en enkät i vissa kommuner inhämtat en del upplysningar rörande orsakerna till ökningen av socialhjälpskostnaderna, och härvid har bl.a. framkommit en rad enligt min mening intressanta saker, som i viss mån överensstämmer med vad herr Wiklund påpekade. Det rör sig om något generösare former för utgivande av socialhjälp, stigande kostnader för medicin och läkarvård och främst det ökade antalet åldringar, vilket, som jag tidigare framhöll, icke är oväsentligt. Vidare talar man om ökad information bland allmänheten om sociala förmåner och genomförandet av en effektivare organisation för hjälpverksamheten. I det fallet tror jag att familjevårdsprincipen börjar spela en viss roll. Den gäller vidare intensifie ringen av den uppsökande verksamheten från socialnämndernas sida. I riksdagen har vi, bland andra herr Wiklund och jag, diskuterat frågan om hur vi skall kunna effektivisera just den uppsökande verksamheten. Kanske kan man av dessa siffror finna att vi är på rätt väg för att uppnå en ökning av effektiviteten på detta område. Sedan vill jag inte dölja att jag tror att den dämpade konjunkturen under senare år också påverkat läget härvidlag. Minskningen av sysselsättningen kan ha medfört att människor med handikapp av psykisk, fysisk eller social natur fått svårare att finna arbete och att således en marginell arbetskraft inte tagits i anspråk på samma sätt som tidigare. På sina håll har nog också detta medverkat till ökningen.

Herr talman! Med dessa kommentarer tror jag att jag i stort sett svarat på de gjorda inläggen.
Herr talman! Här gäller det säkert inte sådana människor som är tillfälligt eller långvarigt sjuka utan en helt annan grupp. Jag tog upp denna debatt med utgångspunkt från de diskussioner som många gånger förs ute i bygderna och som föranleder att frågor om dessa ting ställes till de ansvariga i kommunen. Jag gör inte gällande att de ansvariga har begått fel. De har ju lagar och förordningar att rätta sig efter. Men även om vi bedriver den allra bästa upplysningsverksamhet på detta område finns det ändå människor som utnyttjar socialhjälpen, och det vet allmänheten. Det är därför diskussioner uppkommer. Det är också oerhört svårt för en socialnämnd att komma till rätta med den grupp det här är fråga om. Vi hoppas emellertid att framdeles komma be tydligt längre än nu i vad gäller exempelvis eftervården för alkoholister och kriminellt belastade. Det är bl.a. där som det brister i dag, och det är det som skapar en stor del av problemen som vi möter.

Herr talman! Låt mig beträffande denna punkt börja med att tala om vad vi är överens om i utskottet. Det är tre ting som är helt ostridiga. Det första av dessa är att det behövs ett nytt radiooch TV-hus i Göteborg, oavsett om man vill ha ett andra TV-program eller — som vi reservanter — inte vill ha det. De förhållanden som nu råder är säkerligen oefterrättliga. Det andra som vi är överens om är att det råder en allvarlig arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Göteborg. Det tredje som vi också allesammans är på det klara med är att det anslag, som vi nu inbjudes att ta ställning till och som på tilläggsstaten är upptaget med 5,5 miljoner kronor, gäller ett byggnadsprojekt vilket enligt vad som nu kan beräknas kommer att kosta 30 miljoner kronor. Vad summan i verkligheten kommer att sluta på är det väl ingen som kan säga. Vad vi i statsutskottets fjärde avdelning haft olika meningar om är tidpunkten för beslutet i detta ärende. Frågan är om beslutet är av så brådskande natur att det är nödvändigt att fatta det i dag, den 12 december, eller om man inte skulle kunna vänta de 30 dagar — det är i varje fall inte fråga om längre tid — som återstår till dess att statsverkspropositionen för budgetåret 1968/69 ligger på riksdagens bord. Om det skulle vara någon mening med att sätta i gång initialskedet av projektet under innevarande budgetår, måste man nämligen redan nästa budgetår kunna satsa 10 miljoner kronor på detta bygge och påföljande budgetår lika mycket. Innan man fattar det första beslutet om att anslå 5,5 miljoner kronor under detta budgetår bör man alltså vara fullt på det klara med att ett anslag på 10 miljoner kronor till radiohuset i Göteborg kommer att få rum i 1968/69 års budget. Låt mig erinra om en del data i detta sammanhang. Propositionen om tilläggsstat I lades fram den 3 november 1967. På lördagskvällen den 18 november beslöt England att devalvera, och detta tillkännagavs söndagen den 19. Regeringen har alltså inte vid fattandet av beslut om förslag på tilläggsstaten kunnat ta hänsyn till vad som har hänt i samband med den engelska devalveringen. Ingen kan heller begära detta av regeringen, eftersom devalveringen då inte var känd vare sig för regeringen eller för någon annan. När devalveringsbeslutet blev känt fick vi från regeringshåll veta att den svenska kronan icke skulle devalveras, och vi har med något undantag varit överens om att detta var ett helt riktigt beslut. Det skulle dock föranleda regeringen att göra en allvarlig överprövning av hela det budgetförslag, som man nu började kunna skönja i sin slutliga gestaltning. Man skulle få lov att granska anslag efter anslag och undersöka om de i det mera skärpta ekonomiska läge, som efter den engelska devalveringen kunde föreligga fick plats i budgeten eller inte. Och det är alldeles uppenbart att finansministern vid en sådan granskning skulle komma att bli besvärligare att tala med än han var före devalveringarna.

Vi menar alltså att man borde lugna sig och vänta med beslutet om igångsättande av radiohusbygget en månad, tills vi fått statsverkspropositionen och med utgångspunkt därifrån kan bedöma läget. Men, säger någon, vi kan inte vänta därför att arbetslösheten är så stor att radiohuset måste byggas så eller så — det är nödvändigt att komma i gång snabbt. I utskottet har sagts att väntan på beslut skulle kunna bli så lång som fram till det nya budgetårets början den 1 juli 1968. Men det behöver inte alls bli så lång väntan — i verkligheten skulle regeringen kunna komma tillbaka i samband med framläggandet av statsverkspropositionen och begära ett tilläggsanslag, som riksdagen kunde pröva och eventuellt bevilja redan i januari månad 1968. Det behöver sålunda inte alls bli något långt uppskov. Det råder arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Göteborg och det måste göras något åt den — så långt är vi helt överens. Men då uppställer sig nästa fråga. Det finns naturligtvis en rad projekt avseende olika byggen i Göteborg — vad det nu kan vara — som allesammans stoppas av den 25-procentiga investeringsavgiften på nybyggen av visst slag. Har man lagt alla dessa projekt vid sidan av projektet att bygga ett radiohus i Göteborg och jämfört angelägenhetsgraden hos det ena projektet med angelägenhetsgraden hos det andra projektet, så att man kan säga, att detta med radiohuset är det vikti gaste av alltsammans? Eller har man jämfört byggandet av ett nytt radiohus med en eljest tänkbar, mycket nära till hands liggande åtgärd, nämligen att öka bostadsbyggandet i rikets andra stad, som har en betydande bostadsbrist? Mig veterligt har dessa jämförelser icke gjorts av regeringen. De finns åtminstone inte redovisade i propositionen. Jämförelserna har heller inte gjorts av utskottet; utskottet har inte haft något material att grunda sådana jämförelser på. Jag kommer alltså, herr talman, till det resultatet att vi gott och väl skulle kunna lugna oss till dess att statsverkspropositionen för 1968/69 är klar och vi kan bedöma ärendet i dess helhet på ett riktigt och naturligt sätt. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! I tilläggspropositionen har som investeringsanslag för byggande av ett radiooch televisionshus i Göteborg föreslagits 5,5 miljoner kronor. Några högermän med storstockholmsrepresentanten herr Bengtson i Solna i spetsen har i ett motionspar yrkat avslag på förslaget. Detta är väl i och för sig inte ägnat att förvåna, men däremot finner jag det förvånande att högerrepresentanterna i statsutskottet reserverat sig till förmån för motionsparet. Visserligen säger herr förste vice talmannen Cassel att utskottsledamöterna varit överens på en mängd punkter. Men även om utskottets ledamöter är överens är det ett känt faktum att radiooch televisionsverksamheten i Göteborg bedrivs under sådana lokalförutsättningar som torde sakna motstycke i världen. Radioutredningen är i detta avseende en värdefull informationskälla. Radioverksamheten är splittrad på ett flertal platser i staden och har inte någon studiolokal som svarar mot de krav man har anledning att ställa på en dylik. Televisionen har sina lokaler i en barackbyggnad, som av göteborgarna döpts till TV-ladan eller Synvillan. Under sändningsoch inspelningstid måste utanför lokalerna utplaceras vakter som stoppar all trafik, ty om biltrafik tilläts skulle ljudet från den dränka de inspelade programmen. Herr talman! Jag skulle kunna hålla på länge med att beskriva de kaotiska lokalförhållanden som gäller för radio och TV i Göteborg, men jag skall avstå. Jag hänvisar endast till radioutredningens betänkande i denna fråga. I reservationen sägs att det inte är fråga om anslag på 5,5 milj.kr.nor, utan att ett bifall till utskottets hemställan i realiteten också medför bifall till ett anslag, som skulle röra sig om 30 milj.kr.nor eller däromkring. Ett bifall till utskottets hemställan skulle alltså enligt reservationen innebära startandet av detta angelägna bygge. Detta är på sätt och vis riktigt, men riksdagen har så sent som för ett år sedan — jag tror det var den 14 december — uttalat sig för en utbyggnad av den regionala radiooch TV-verksamheten. En förutsättning för denna utbyggnad är att det finns lokaler. Jag skall be att få citera ett uttalande som statsutskottet gjorde förra året. Högerns representanter stod bakom detta och det antogs även av riksdagen. Jag citerar alltså statsutskottets utlåtande nr 163 år 1966: »Den i propositionen sålunda föreslagna organisationen av Sveriges Radios programverksamhet har bl.a. syftat till att ekonomiskt och programmässigt stärka distriktens ställning. Tanken har därvid varit att åtstadkomma en bättre programbevakning av landets olika delar och att säkerställa att de regionalt producerade programmen bereds ett ökat utrymme i riksprogrammen. Utskottet vill för sin del understryka angelägenheten av att en sådan förbättring av betingelserna för den re gionala programverksamheten kommer till stånd. Utan att vilja mera exakt ange den andel av programproduktionen som distrikten bör svara för — vilket kan vara både principiellt och praktiskt olämpligt — finner utskottet en rimlig målsättning vara att omkring en fjärdedel av programproduktionen sker regionalt.» Herr talman! En enig riksdag har alltså för tämligen exakt ett år sedan tagit ställning till den regionala utbyggnaden av radiooch TV-verksamheten. Det är väl alldeles självklart att västra Sverige i detta sammanhang är en region som bör omfattas av utbyggnaden. Det är väl lika självklart att en av förutsättningarna härför är att det finns lokaler för verksamheten. Nu säger herr förste vice talmannen Cassel att om vi i dag fattar beslut i denna fråga binder vi regeringen. Jag kan inte tänka mig att regeringen har något emot att bli bunden på denna punkt, ty det är från regeringen som det — äntligen — har kommit ett förslag att detta mycket angelägna bygge i Göteborg skall startas. Herr förste vice talmannen Cassel säger vidare att det väl inte kan spela någon roll om vi väntar med detta beslut i trettio dagar eller däromkring för att se vad regeringen bjuder i frågan i samband med att statsverkspropositionen läggs på riksdagens bord. Det är väl en mycket stor skillnad, herr förste vice talman! Om vi nämligen i dag fattar beslut innebär detta att vi tar medlen från den budget som avser budgetåret 1967 69. Det innebär således i realiteten ett års försening av detta angelägna bygge. Herr förste vice talmannen Cassel nämnde också att man var enig om att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Göteborg är hög. Ja, den är hög, och det mest oroande är att den tenderar att bli väsentligt högre till nästa höst. Just därför är det nödvändigt att sysselsättningsskapande objekt kommer i gång på ett tidigt stadium. Ett bygge av denna omfattning har nämligen en ganska lång planeringsperiod, och ett beslut av riksdagen i dag skulle ge en sysselsättningseffekt om 8 å 10 månader. Frisläppandet av industrins investeringsfonder har haft en positiv inverkan på sysselsättningsläget för byggnadsarbetarna i Göteborg. Sammanlagt har projekt för 90 miljoner kronor påbörjats. Dessa sysselsättningsskapande åtgärder kommer emellertid — det har länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län mycket starkt tryckt på i sitt svar — att vara över när detta radiooch TV-hus börjar byggas. Därför skulle ett beslut även från sysselsättningssynpunkt vara mycket angeläget. Herr förste vice talmannen menar vidare att det vore mera trängande att öka bostadsbyggandet i Storgöteborg, eftersom vi har så stor bostadsbrist. Visst är det behövligt. Vi har i dag i göteborgsområdet 17 000 lägenheter under produktion; det är det största antal som någonsin har rapporterats. Alla åtgärder vidtages för att hålla bostadsproduktionen på en så hög nivå som möjligt även i fortsättningen. Om marktillgång och planeringsmöjligheter det medger, avser vi att öka bostadsbyggandet i rask takt. även om byggandet ökas med låt oss säga 3 000 å 5 000 lägenheter om ett år, kommer detta dock inte att få någon större sysselsättningseffekt. Hösten 1968 kommer nämligen elementfabriker att starta produktion av prefabricerade byggelement som kommer att leda till att antalet byggnadsarbetare i bostadsproduktionen väsentligen reduceras. Herr talman! Jag vill understryka att det från alla synpunkter är angeläget att ett radiooch TV-hus snarast möjligt kommer till stånd i Göteborg. Jag ber därför att få yrka bifall till statsutskottets hemställan under punkten 5.
Herr talman! Egentligen var ingenting av vad herr Hugosson sade felaktigt annat än när han utnämnde mig till förste vice talman. I övrigt är vi väl överens hela vägen; herr Hugosson slår med kraft in öppna dörrar. Vi är helt ense om att lokalförhållandena för radio och TV i Göteborg är under all kritik, och vi är ense om att man behöver göra något åt arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Herr Hugosson gör gällande att regeringen inte har någonting emot att bli bunden för 10 miljoner kronors utgifter på nästa års budget. Vet herr Hugosson det? Jag gör det inte, ty ingen människa har talat om för mig vad budgeten för nästa år kommer att innehålla. Herr Hugosson har fel på ännu en punkt utöver vicetalmanskapet. Han sade att man inte i januari månad kan få ett tilläggsanslag på innevarande års budget. Visst kan man det! Här tillkommer både tilläggsstat II A och II B. Det finns alla möjligheter i världen för regeringen att komma tillbaka i samband med statsverkspropositionen och begära detta anslag. Jag tror fortfarande, trots herr Hugossons inlägg, att kammaren skulle göra klokt i att ta det litet lugnt i det här ärendet och vänta med dess avgörande tills vi kan överblicka konsekvenserna.

' Herr talman! Regeringen har ju lagt fram denna tilläggsproposition och i sitt förslag upptagit 5,5 miljoner kronor för byggandet av radiooch TV hus i Göteborg. Då förutsätter jag att regeringen hade bedömt detta projekt såsom varande mycket angeläget och utifrån de utgångspunkterna inte hade något emot att bli bunden i denna fråga. Jag försökte i mitt första inlägg att påvisa vikten av att vi så snart som möjligt får lokalmässiga förutsättningar i Göteborg för radiooch TV-verksamheten. Från den utgångspunkten är det angeläget att riksdagen så snabbt sig göra låter fattar beslut i denna fråga. Man var ju för ett år sedan överens om alt den hade den allra högsta angelägenhetsgrad.
Herr talman! Visst är detta ett angeläget projekt men det finns mycket som är angeläget, mycket som vi skulle vilja göra, om vi hade råd. Herr Hugosson glömmer emellertid bort historien här. Han glömmer bort att regeringens bedömning skedde den 3 november. Då kunde, som jag tidigare sagt, regeringen inte veta vad som skulle komma att hända den 18 november. Ingen kände till Englands devalvering, en eventuell devalvering hos oss eller de problem som hänger samman härmed. Varken herr Hugosson eller jag kan komma ifrån att klimatet för oss har blivit hårdare. Mycket av det som vi trodde att vi kunde kosta på oss den 3 november vet vi nu att vi inte orkar med.
Herr talman! Herr Cassel säger nu att England inte hade devalverat, när regeringen presenterade tilläggspropo :sitionen. Konsekvensen av herr Cas .sels sätt att argumentera skulle bli att man från högerhåll försökte stoppa alla utgifter som riksdagen har att ta ställning till. Och när man nu skjuter in sig på radiooch TV-huset i Göteborg, börjar jag tvivla på att man verkligen är så överens i statsutskottet som herr Cas :sel vill göra gällande.

Herr talman! I och för sig är jag medveten om att det kan vara litet riskabelt att motionera, men till herr Hugosson vill jag gärna säga att jag inte på något vis önskat göra göteborgarna något ont med denna motion. Genom att poängtera att jag skulle vara representant för Storstockholm vill herr Hugosson liksom framhålla att jag skulle försöka skapa en motsättning som inte finns mellan Stockholm och Göteborg. Tvärtom, höll jag på att säga; ett litet uppskov skulle mycket väl kunna tänkas ligga i göteborgarnas intresse, men jag skall inte närmare utveckla det resonemanget. Såsom herr andre vice talmannen sade skulle det vara rimligt att man i ett större sammanhang tar ställning till denna fråga och inte nu i en tilläggsbudget som är relativt begränsad till sin omfattning. Skulle det vara så farligt, om denna »TV-lada» eller »synvilla» inte skulle bli färdig under det sista kvartalet av 1970 utan först några månader senare? Med den utomordentligt besvärliga situation som radion och televisionen i Göteborg befinner sig i erfordras ändå vettigare övergångsförhållanden. Man måste ordna det litet bättre för den treårsperiod, då de anställda vid Göteborgs radio och television under alla förhållanden är hänvisade till att arbeta i den s.k. synvillan. Jag förstår i och för sig att herr Hu gosson ömmar för dem. Deras problem ligger emellertid tre år framåt i tiden, varför det aktuella förslaget inte innebär en lösning av deras arbetsförhållanden just nu. Sedan berörde herr Hugosson frågan om arbetsmarknadssituationen i Göteborg. Jag måste gratulera Göteborg till att ha i gång 17000 lägenheter i bostadsproduktionen; det är såvitt jag förstår en mycket hyfsad siffra. Om det ändå råder arbetslöshet i en så stor stad som Göteborg, som dock tillsammans med Stockholm och Malmö tillhör de hetaste regionerna, torde problemet få sökas någon annanstans. Jag har tyvärr icke tillgång till siffrorna för arbetslösheten där, och det tycks inte heller utskottet ha haft trots att man åberopar arbetsmarknadsförhållandena. Det torde, som reservanterna pekar på, vara möjligt att frisläppa några av de projekt som stoppats av den 25-procentiga byggnadsavgiften — det har man gjort på andra håll. Byggnadsuppgifter för totalt 3,7 miljarder kronor har stoppats, och bland dem måste finnas projekt som ligger längre fram i kön än nybyggnaden för radio och TV i Göteborg. Herr talman! Här har diskuterats vad regeringen egentligen håller på med när det gäller budgeten 1968/69. Jag har fått den uppfattningen att regeringen gör en genomgripande översyn av hela budgeten med en — med hänsyn till det nya strävare och svårare ekonomiska läge som vi har råkat i — strängare behandling av anslagen. Jag har i hög grad gillat detta och jag vill gärna få bekräftat att regeringen håller på därmed. Jag skulle ge regeringen en honnör, om det är sant vad som har sagts i pressen att det pågår ett sådant arbete.

Herr talman! Min avsikt har inte varit att skapa motsättningar där sådana inte föreligger. Jag tror att motionen avlämnades innan England devalverade och detta är i varje fall inget bärande argument i motionen. I debatten görs nu emellertid gällande att den engelska devalveringen medfört att ett radiooch TV-hus i Göteborg inte kan byggas. Herr Bengtson i Solna sade att det nog kan ligga i göteborgarnas intresse att vänta med en lösning av denna fråga. Jag har försökt tala om att det varken för göteborgarna eller för dem som vill ha en regional utbyggnad av radiooch TV-verksamheten kan föreligga något intresse av att ytterligare skjuta ett beslut i frågan framför sig. Herr Bengtson i Solna tänkte sig vissa provisorier. Det är väl ändå att göra saken ännu värre om man löser lokalproblemen med ytterligare provisorier! Jag har, herr Bengtson, en del siffror beträffande arbetsmarknadssituationen för byggnadsarbetarna i Göteborg. Under hela 1967 har trots det höga bostadsbyggande som för närvarande pågår i Storgöteborg arbetslösheten varit större varje månad jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. I november månad var 432 byggnadsarbetare registrerade som arbetslösa. Men det är inte i och för sig detta som är det allvarligaste. Enligt länsarbetsnämndens prognos kommer nämligen 2301 byggnadsarbetare att vara arbetslösa i augusti 1968. Man söker nu med alla medel att få fram sysselsättningsskapande projekt, inte minst med tanke på att elementbyggeriet hösten 1968 på ett helt annat sätt än hittills kommer att minska behovet av byggnadsarbetare för bostadsproduktionen.

Herr talman! Till herr Hugosson viil jag först och främst utan ytterligare kommentar säga att motionen är undertecknad den 28 november. Man har varit inne på frågan i vilken mån göteborgarna som sådana har någon glädje av ett bygge av detta slag. Jag kan berätta om hur vi i Solna ser på liknande ting. Vi har en massa institutioner av offentlig karaktär, men det är alldeles uppenbart att vår drätselkammare är mer road av att till staden få sådana som betalar skatt. Det är alltså rent kommunalekonomiska synpunkter som anläggs i de flesta kommuner. Men det tycks man, enligt herr Hugosson, inte göra i Göteborg. Herr Hugosson talade om provisorierna för dem som arbetar inom radio och TV i Göteborg. Detta är dock ett problem som kommer att finnas de närmaste tre åren. Är det så illa beställt som herr Hugosson gör gällande, måste man vidta vissa provisoriska åtgärder. Slutligen vill jag säga, herr talman, att arbetsmarknadsfrågan väl är litet för stor för att dras in i en debatt som gäller en investering på 5,5 miljoner kronor. Både reservanterna och jag har tidigare hänvisat till de andra möjligheter som står till buds. Om man i Göteborg på byggsidan räknar med en arbetslöshet på 2300 arbetare i augusti 1968, så måste man väl göra någonting. Vad som då ligger närmast till hands är väl att konstatera, att investeringsavgiften upphör en och en halv månad senare.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att lokaliseringspolitiken utsträcks att generellt omfatta hela landet samt att ökade resurser ställs till lokaliseringspolitikens förfogande. När det gäller den första delfrågan vill jag framhålla, att gällande bestämmelser medger att statligt lokaliseringsstöd lämnas också utanför norra stödområdet. När avsevärda sysselsättningssvårigheter förutses eller har uppkommit till följd av industrinedläggning i samband med omfattande branschrationalisering e.d., kan lokaliseringsstöd ifrågakomma i alla delar av landet. Samma principer får tillämpas också när andra speciella skäl talar för att en industriort med ensidigt näringsliv bör tillföras ytterligare industriföretag. Under perioden 1 juli 1965—30 november 1967 har lokaliseringsstöd beviljats till 315 företag med ett sammanlagt belopp av 552 miljoner kronor. Av det beviljade stödet har cirka 120 miljoner kronor utgått till 18 företag utanför stödområdet. Stödet fördelar sig med omkring 2 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag och cirka 118 miljoner kronor i lokaliseringslån. Stödet får ses mot bakgrund av de strukturförändringar inom industrin som tillsammans med konjunkturnedgången kännetecknat utvecklingen under det senaste året. Dessa förhållanden har krävt punktinsatser inom särskilt utsatta områden, bl.a. Uddevalla-, Borås-, Oskarshamnsoch Västerviksregionerna. Det finns anledning att räkna med att sådana insatser kommer att behövas även i fortsättningen på olika håll i mellersta och södra Sverige. Enligt min uppfattning kräver detta emellertid inte någon omprövning av gällande riktlin jer för det lokaliseringspolitiska stödets geografiska fördelning. Jag vill erinra om att jag i årets statsverksproposition gjorde följande uttalande i denna fråga: »Det kan antas att den snabba omvandlingsprocessen framför allt inom vissa industribranscher i ökad utsträckning kommer att påkalla lokaliseringspolitiska insatser oberoende av stödområdesgränsen. Om de möjligheter till sådana insatser som föreligger enligt gällande riktlinjer utnyttjas, torde man också tillgodose syftet med de förslag till ändringar av stödområdesgränsen som förts fram från olika håll.» Uttalandet föranledde ingen erinran från riksdagen. Några omständigheter som nu bör föranleda ett ändrat ställningstagande har enligt min uppfattning inte tillkommit. Erfarenheten har otvivelaktigt visat att behovet av lokaliseringspolitiska insatser är särskilt markant i vissa regioner utanför stödområdet. I skrivelse den 14 november 1967 har arbetsmarknadsstyrelsen meddelat, att styrelsen beslutat tillstyrka lokaliseringsstöd till härför lämpliga objekt i Norrköping samt Gävle-, Faluoch Karlstadsområdena intill den 31 december 1968. Genom beslut den 17 november 1967 har Kungl. Maj:t förklarat ait förhållandena i dessa regioner kan påkalla särskilda stödåtgärder och att frågan om stöd kommer att prövas efter ansökan i varje särskilt fall. Jag vill understryka att beslutet inte innebär något ställningstagande till behovet av lokaliseringspolitiska insatser i andra områden utanför stödområdet. Uppkommande behov får prövas i vanlig ordning. Samtidigt står det enligt min mening klart, att tyngdpunkten i den lokaliseringspolitiska verksamheten också i fortsättningen måste ligga inom norra stödområdet. Verksamheten har redan gett väsentliga resultat, men ytterligare insatser av betydande omfattning kommer att krävas om det skall bli möjligt att uppnå den samhälleliga balans på skilda håll inom stödområdet, som lokaliseringspolitiken syftar till. Av vad jag tidigare sagt framgår att de = lokaliseringspolitiska åtgärderna utanför stödområdet tagit i anspråk relativt betydande del av de medel, som står till lokaliseringspolitikens förfogande. Över huvud har utvecklingen — som också interpellanten framhåller i anslutning till sin andra delfråga visat, att en ökning av medelsramen för den lokaliseringspolitiska stödverksamheten är nödvändig. Medelsramen för lokaliseringslån under den femåriga försöksperioden bestämdes av 1964 års riksdag till 500 miljoner kronor. Som redovisats i den proposition om anslag på tilläggsstat I, som riksdagen i dag behandlar, beviljades lån under de två första budgetåren, 1965 67, med totalt 377 miljoner kronor. T.o.m. den 30 september 1967 har lån beviljats med ytterligare 57 miljoner kronor. Samtidigt fanns ännu inte avgjorda eller aviserade låneansökningar på cirka 250 miljoner kronor. Det innebär, att såväl den totala låneramen som anslaget för innevarande budgetår till större delen förbrukats. Därför har föreslagits att ytterligare 50 miljoner kronor beviljas på tilläggsstat för innevarande budgetår, att totalramen för lokaliseringslån ökas till 600 miljoner kronor samt att Kungl. Maj:t får bemyndigande att inom denna ram bevilja lokaliseringslån med högre belopp än som anvisats under anslaget. Som förutskickats i propositionen kommer frågan om ytterligare åtgärder för att främja stödverksamheten att tas upp i statsverkpropositionen.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Johansson få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Det finns, låt mig kalla det så, små norrlandsproblem litet varstans i mellersta och södra Sverige. Inom det län som jag själv representerar är framtidsmöjligheterna för vissa områden sådana, att det krävs extra insatser för att bereda sysselsättning, så att dessa orter och områden kan vidareutvecklas. Det pågår för närvarande utredningar och undersökningar, där man också gör befolkningsprognoser. Situationen kan vara den, att det kring en tätort, ett kommunblockscentrum som i dag är ganska livaktigt, finns ett tämligen stort glesbygdsområde med jordoch skogsbruk, inom vilket område människornas medelålder i regel är mycket hög. I sådant fall måste vidtas åtgärder för att öka sysselsättningsmöjligheterna i tätorten, om den i framtiden skall kunna bibehålla sitt befolkningstal och möjligheterna att sörja för en tillfredsställande service. Mot den bakgrunden har jag frågat i vilken utsträckning man med lokaliseringspolitiska medel skall kunna lämna sådana orter ökat stöd. Inrikesministern säger i den första avdelningen av svaret att det bör finnas möjligheter att ge lokaliseringsstöd. Han talar där om de kriterier som gäller för att lokaliseringsstöd skall utgå till områden utanför stödområde.

Jag kan inte riktigt utläsa detta ur svaret. Jag är som sagt angelä gen om att det något mera långsiktiga perspektivet tillämpas, och görs detta kommer man fram till att det behövs insatser av betydande mått inom vissa områden. Man måste givetvis också räkna med förutsättningsskapande åtgärder, inte minst då det gäller kommunikationerna. Jag är därför helt överens med inrikesministern om att det är nödvändigt att tyngdpunkten i den lokaliseringspolitiska verksamheten alltjämt ligger inom det norra stödområdet. På den andra frågan har jag bl.a. fått svar genom propositionen om ökade anslag till låneverksamheten. Enligt de uppgifter som lämnats i propositionen liksom i statsutskottets utlåtande är 377 miljoner plus 57 miljoner ianspråktagna och därtill finns låneansökningar på cirka 250 miljoner kronor, dvs. sammanlagt 684 miljoner kronor.

Med detta vill jag, herr talman, ännu en gång framföra ett tack för svaret och ber samtidigt att få yrka bifall till den reservation som fogats till statsutskottets utlåtande nr 205.
Herr talman! Vi har nu genomfört ungefär halva den försöksperiod som riksdagsbeslutet 1964 om lokaliseringsstöd omfattade, och som framgår av mitt interpellationssvar har vi fått en hel del erfarenheter att bygga på. Framför allt finns det anledning att redan nu ägna uppmärksamhet åt frågan vad som skall ske sedan de fem åren har gått till ända. I departementet har man också satt i gång insamlingen av material och påbörjat skrivningen av direktiv för en ny utredning, som skall ta upp dessa problem.

För någon dag sedan diskuterades här i kammaren problemen i Värmland, och den saken diskuteras i medkammaren i dag. Man har då haft anledning konstatera att Värmland inte äger något differentierat näringsliv; det har där skett en ganska ensidig utveckling av näringslivet. Och Värmland är tyvärr inte ensamt i det avseendet. Problemet i hela Norrland är att där saknas den breddning av näringslivet som ger möjligheter till en växling mellan olika uppgifter med hänsyn till utvecklingen. Även regioner i södra och mellersta Sverige dras med samma svårigheter. Också där framstår de lokaliseringspolitiska insatserna därför som utomordentligt nödvändiga. Jag har i mitt interpellationssvar pekat på några sådana orter, och jag behöver här bara nämna Norrköping och Borås som typexempel på en ensidighet i näringslivets sammansättning som kräver att företag lokaliseras till orten för att ge näringslivet en mera differentierad karaktär. På något längre sikt är det emellertid nödvändigt med mera planmässighet i handlandet, och hela den regionala utvecklingsplanering som nu är på gång syftar just till en kartläggning av de områden och regioner inom vilka insatser kommer att te sig ofrånkomliga. Herr Gustavsson i Alvesta ställde i det sammanhanget frågan, huruvida en ort i Kronobergs län som företedde just denna ensidiga bild och där det samtidigt var aktuellt med nedläggning av vissa verksamheter kunde erhålla lokaliseringsstöd. På den frågan vill jag svara ja. Samtidigt som jag understryker nödvändigheten av att se dessa spörsmål i ett något större regionalt sammanhang vill jag trycka på att man inte begränsar begreppet ort till att omfatta en mindre kommun där det föreligger svårigheter för dagen men där det på inte alltför långt avstånd kan finnas andra sysselsättningsmöjligheter. Det är så vi har planerat det lokaliseringspolitiska instrumentet, och jag har uppfattat det som om riksdagen inte har haft något att erinra mot att vi gått utanför stödområdets gränser. Jag har redovisat att inte mindre än 120 miljoner kronor av tillgängliga medel har använts utanför stödområdena. Det är också med viss tillfredsställelse jag konstaterar att våra vänner inom stödområdena inte har reagerat mot denna utveckling av lokaliseringspolitiken. På den punkten måste vi vara överens, och det tror jag också att vi är. Då gäller det naturligtvis att se till i vilken utsträckning medel står till förfogande för att kunna genomföra lokaliseringspolitiken, dvs. att bevilja bidrag och lån till sådana projekt och företag som vi bedömer som seriösa och utvecklingsbara och som vi verkligen kan satsa på. Men, herr Gustavsson, låt oss inte förvillas av de redovisade siffrorna! Det är alldeles riktigt att vi har beviljat lån upp till 434 miljoner kronor och att det från olika företag ingivits ansökningar som omfattar en kostnadsram på 250 miljoner kronor. Tyvärr har några av företagen i rådande konjunkturläge begärt att få sina ärenden vilande. De anser det inte vara opportunt att nu realisera projekten, och i vissa fall vill man även få ett uppskov av andra anledningar. Det är de största och mest kostnadskrävande 1lokaliseringarna som det i dag sålunda råder en viss ovisshet omkring. Vi har därför måst räkna över det be hov av medel som föreligger och har därvid kommit fram till att med den framställning, som har gjorts i riksdagen om ytterligare 50 miljoner kronor i kontanta medel och en ramvidgning med 100 miljoner kronor, finns det gott utrymme för att klara de närmaste uppgifterna. Vi har sammanlagt för innevarande budgetår 223 miljoner kronor till förfogande, och enligt vad jag nu kan bedöma kommer detta att räcka väl under den närmaste tiden. Men, herr Gustavsson, jag har också i mitt svar framhållit att vi får återkomma till saken om en månad, då vi kanske har något bättre överblick över situationen.

Herr talman! Inrikesministern gjorde ett litet tillägg till min fråga genom att förknippa den med nedläggningar inom vissa verksamheter, innan han lämnade sitt ja. Min fråga gällde, om det kunde utgå lokaliseringsmedel oberoende av detta kriterium, såvida det förelåg ett betydande behov av sysselsättning i bygden, innefattande en stor dold arbetskraftsreserv inte minst bland kvinnorna. Jag förstår nu att jag tolkade inrikesministerns svar något för positivt. När det sedan gäller de siffror som är aktuella har jag utgått från att det med hänsyn till vad som tidigare redovisats fanns behov av ytterligare medel. Det är med anledning härav som förslaget har framlagts.

Herr talman! Den fråga som i dag besvarats av inrikesministern har en utomordentligt stor aktualitet för oss som tillhör det norra stödområdet. När jag har studerat svaret har jag i långa stycken kunnat ansluta mig till de synpunkter, som inrikesministern anfört. Jag vill särskilt understryka inrikesministerns uttalande, att det enligt hans mening står klart »att tyngdpunkten i den lokaliseringspolitiska verksamheten också i fortsättningen måste ligga inom norra stödområdet». Jag tror att detta är riktigt. Det utesluter givetvis inte att man kan ge stöd också till orter utanför stödområdet — där behov föreligger — på det sätt som tidigare förekommit och som för närvarande är aktuellt. Jag tänker härvid på Norrköpings-, Gävle-, Faluoch Karlstadsområdena. Det är säkerligen nödvändigt att där sätta in ett ökat stöd, men därför kommer man inte ifrån att tyngdpunkten fortfarande måste ligga på det norra stödområdet.
Man har då begärt dispens, men byggnadsnämnden har avslagit denna ansökan.
Inrikesministern framhåller vidare med rätta att verksamheten redan har givit väsentliga resultat men påpekar även helt riktigt att »ytierligare insatser av betydande omfattning kommer att krävas om det skall bli möjligt att uppnå den samhälleliga balans på skilda håll inom stödområdet, som lokaliseringspolitiken syftar till».
Länsstyrelsen har på grund av reglerna om det kommunala planmonopolet också avslagit dispensansökan.
Vad jag är orolig för är att man nöjer sig med en ansats och glömmer att man måste fullfölja den. Jag tillhör ett område där vi genom de betydande insatser som gjorts kommit ett gott stycke på väg. Men det står samtidigt klart att om det inte går att göra någonting mera, kan vi inte fullfölja den uppgift vi tagit på oss. Det behövs alltså ytterligare åtgärder, om vi skall nå det resultat som vi ville nå och som vi hoppas nå. Det får inte bli en sådan splittring av resurserna att vi inte orkar fullfölja det som redan är påbörjat. Det är detta jag är så angelägen att understryka, och jag är glad över ait inrikesministern tycks vara av samma mening. Vi brottas inom norra stödområdet fortfarande med avfolkningsoch utflyttningsproblem, och särskilt ungdomens situation är besvärande. Det behövs ytterligare arbetstillfällen, ytterligare sysselsättningsmöjligheter, om man skall komma till rätta med dessa problem. Därför understryker jag än en gång att ytterligare insatser av betydande omfattning krävs, om det skall bli möjligt att uppnå den samhälleliga balans som lokaliseringspolitiken syftar till. Och när jag konstaterar detta innebär det även att jag är övertygad om att ökade resurser måste ställas till lokaliseringspolitikens förfogande, om det skall bli möjligt att nå det avsedda resultatet.

Herr talman! När ramen för lokaliseringsstödet beslutades år 1964 saknades naturligtvis säkra hållpunkter för beräkningen av vilket kapitalbehov som skulle komma att anmäla sig genom den 1lokaliseringspolitik som riksdagen hade fattat beslut om. Erfarenheterna hittills visar att behovet av lånemedel har varit större än vad riksdagen förutsåg. Redan det första försöksåret, då det rådde högkonjunktur med god investeringslust, togs en betydande del av låneramen för femårsperioden i anspråk. Konjunkturavmattningen under hösten 1966 och under innevarande år har orsakat nedläggningar och friställningar i stor utsträckning inom vissa branscher. Detta har nödvändiggjort att lokaliseringslån utnyttjats för punktinsatser utanför stödområdena i inte oväsentlig utsträckning, såsom inrikesministern framhållit i sitt svar på herr Gustavssons i Alvesta interpellation. Det gäller betydande belopp — nästan en femtedel av de samlade medel som riksdagen ställt till förfogande.
Med anledning av detta skulle jag vilja ställa ett par frågor till statsrådet Moberg.
De investeringar till vilka lokaliseringsstöd hittills har lämnats beräknas ge en avsevärd sysselsättningseffekt, säger statsrådet i tilläggspropositionen. Det är ju ett allmänt känt förhållande att lokaliseringsmedel ger en god och varaktig sysselsättningseffekt; det är därför vi anser det vara så angeläget att utrymme för fortsatta lokaliseringspolitiska åtgärder säkras. Den siffra som angivits i tilläggspropositionen — 10 000 nya sysselsättningstillfällen — kan väl inte sägas vara fullt tillförlitlig, då det ju är fråga om det beräknade antalet sysselsättningstillfällen. Det skulle vara intressant att veta vilken den faktiska sysselsättningseffekten av lokaliseringsåtgärderna har blivit, och jag hoppas att vi kan få en redogörelse härför i nästa års statsverksproposition. Den totala ramen för lokaliseringslån under försöksperioden är i stort sett förbrukad — det framhöll också inrikesministern i sitt interpellationssvar nyss. Den utvidgning av ramen som nu skall beslutas bör enligt vår mening avpassas så, att den med säkerhet täcker de anspråk som kan uppkomma innan 1968 års riksdag får tillfälle att fatta ett nytt beslut. Till förfogande för beslut stod enligt Kungl. Maj:ts förslag den 30 september 1967 165 miljoner kronor. Det manifesterade lånebehovet vid denna tidpunkt var, enligt statsrådets svar i dag, 250 miljoner kronor. Det ekonomiska klimatet är ju inte bättre nu och väntas väl heller inte bli det under den närmaste tiden. Det finns risk för friställningar och företagsnedläggelser också inom en nära framtid. De uppgifter som herr Hugosson från Göteborg lämnade under den föregående debatten tycker jag var illavarslande. Enligt hans uppgift är för närvarande 432 byggnadsarbetare arbetslösa i Göteborg och i augusti nästa år beräknas 2 301 byggnadsarbetare vara arbetslösa. Detta gäller alltså en av våra stora tätbefolkade regioner, så kallade upphettade områden. Om dessa uppgifter är riktiga föreligger en utomordentligt stor risk för att sysselsättningssvårigheter skall uppstå även på andra orter i vårt land. Inrikesministerns löfte i dag att 1okaliseringsmedel skall utgå över hela landet gör att jag känner mig ännu mer övertygad om att vi behöver utsträcka låneramen till det belopp som vi från mittenpartierna föreslår i vår reserva tion, nämligen 700 miljoner kronor, intill dess riksdagen behandlar frågan på nytt nästa år. Inrikesministern noterar tacksamt att norrlänningarna inte reagerat emot att lokaliseringsmedel har använts utanför norra stödområdet. Det är ju naturligt att de inte reagerar emot att även andra bygder må kunna få del av stödet och få alternativa sysselsättningar genom lokaliseringspolitiken. Men vi reagerar naturligtvis om lokaliseringsmedel skulle ställas till förfogande i så ringa utsträckning, att risk föreligger för att lokaliseringssträvandena hindras. Statsrådet lovade också att komma igen i statsverkspropositionen och detta utlovas även i tilläggspropositionen. Men kön av obehandlade låneansökningar är mycket lång och mot bakgrund av det nuvarande konjunkturoch sysselsättningsläget anser jag att det är välbetänkt att redan nu bestämma sig för en ram av 700 miljoner kronor. Med hänsyn till önskemålet att snarast åstadkomma avsett antal arbetstillfällen och även till den direkta sysselsättningseffekten bör så stor del av nyssnämnda låneansökningar som praktiskt är möjligt avgöras innan 1968 års riksdag fattar beslut i frågan. För att inte hinder skall uppstå genom att ramen sättes för snäv bör — enligt vår mening — densamma vidgas till 700 miljoner kronor.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
Herr talman! Vi är givetvis tacksamma för all hjälp vi kan få. Men om vi i departementet och kanslihuset gör en bedömning av det behov som föreligger av medel för lokaliseringspolitiken bör riksdagen kunna sätta tilltro till denna bedömning. Jag har förklarat att det visserligen står i mitt interpellationssvar att via arbetsmarknadsstyrelsen och till Konungen har kommit in ansökningar om sammanlagt 250 miljoner kronor, men att siffran i dag inte är realistisk med hänsyn till att några av företagen begärt att deras framställningar skall vila. Andra har med hänsyn till vissa omständigheter ansett sig nödsakade att skjuta realiserandet av sina projekt något på framtiden. Vi måste då ta hänsyn till detta och försöka bedöma hur stort belopp som behövs för att vi skall kunna klara de lokaliseringsobjekt som kan komma i fråga. Jag tror att jag vågar garantera att inget objekt skall bli avvisat med hänvisning till att vi skulle sakna medel. Den anslagsram vi föreslår är fullt tillfredsställande och vi kommer, som jag tidigare sagt, att återkomma till denna fråga vid vårriksdagens början. Låt mig ändå göra en liten erinran i anslutning till vad herr Nilsson i Tvärålund sade, nämligen att det är svårt att bedöma behovet av lokaliseringsmedel. Det är alldeles riktigt. När utredningen lämnade sitt förslag begärde den ett enligt vår mening rätt högt belopp, 500 miljoner kronor. Vi förelade riksdagen ett förslag om 800 miljoner kronor.
Herr talman! Jag har inget yrkande.
I dag, ungefär två och ett halvt år efter det att vi påbörjade den lokaliseringspolitiska verksamheten, begär vi ytterligare 100 miljoner. Vi ligger alltså redan 400 miljoner kronor över utredningens förslag för en femårsperiod, och vi kommer förmodligen att behöva ge en ytterligare förstärkning under vårriksdagen. Det visar vilken aktivitet som föreligger. Såväl herr Nilsson i Tvärålund som herr Westberg glömmer enligt min mening en sak, inte minst herr Westberg när han säger: Vi får inte nöja oss med en ansats; vi måste också fullfölja. Vad är det vi skall fullfölja? Fullföljandet innebär att vi skall försöka påverka företagen i deras lokaliseringsval, men förutsättningen är att vi har några företag att påverka. I det nuvarande konjunkturläget har vi tyvärr inte en uppsjö av företag med vilka vi kan dis kutera ett lokaliseringsval; det är det vi inte får glömma. Därför skall man inte hysa en överdriven tro på att bara vi beviljar pengar, kommer det att bli en lokalisering av företag. Sådan är inte situationen som vi upplever den nu. Vi hoppas att vi skall komma ur detta konjunkturläge och få flera företag att diskutera med om lämpligt lokaliseringsval med hänsyn till de intressen som vi har att bevaka. Låt mig till sist påpeka för herr Gustavsson i Alvesta, att när jag talade om de regioner utanför stödområde, där lokaliseringspolitiska insatser kan komma i fråga och där vi kan och måste ta hänsyn till bristen på differentierat näringsliv, sköt jag in att det gällde där nedläggningar är varslade, hotar eller redan har skett. Det gjorde jag därför att det är mycket svårt att göra en avvägning mellan de olika regionerna. För det krävs ett mera långtgående utredningsarbete — just det som är på gång — om en regional utvecklingsplanering, som skall ge oss en bild av situationen i alla våra län. Först därefter kan vi gå till väga mera planmässigt i en aktivitet på det lokaliseringspolitiska området.

Herr talman! Statsrådet tyckte att vi gott kunde tro på kanslihusets bedömningar. Det är naturligt att vi måste försöka sätta tilltro till dessa, men man måste också, herr statsråd, i viss mån lita på oppositionens bedömningar. Jag vill erinra om att centerpartiet när 1okaliseringspolitiken beslutades till skillnad från kanslihuset ansåg att det behövdes ett högre belopp — en bedömning som nu visar sig vara riktig. Jag noterar tacksamt det löfte som statsrådet ger om att intet lokaliseringsföretag behöver gå miste om stöd på grund av brist på medel. Med beviljade och vilande låneansökningar var beloppet redan den 30 september i år emellertid uppe i 684 miljoner kronor. Det tyder enligt min mening på att risken är utomordentligt stor för att 600 miljoner kronor i låneram är för litet, vilket skulle innebära att statsrådet måste gå till riksdagen med nya krav på tilläggsanslag. En sådan stramhet förefaller onödig när statsrådet ändå är på det klara med att vi behöver återkomma med ökade anslag nästa år.
Herr talman! Jag vill erinra herr Nilsson i Tvärålund om att när utredningen lämnade sitt förslag var den enhällig i fråga om anslagsbeloppet 500 miljoner kronor. Det var en parlamentarisk utredning, som också innefattade representanter för mittenpartierna.
Herr talman! Ja, lokaliseringsutredningen var enig. Regeringen har höjt det av utredningen föreslagna beloppet till en storlek som dock visat sig vara otillräcklig. Jag hoppas nu att regeringen föreslår belopp som är fullt tillräckliga för en aktiv lokaliseringspolitik.

Herr talman! Det är väl inte mycket att tillägga i denna fråga efter den intressanta debatt som har försiggått här. Jag har emellertid på denna punkt framburit en motion — samma motion har i första kammaren väckts av herr Ferdinand Nilsson — och jag vill i anledning härav säga några ord.

I anslutning till propositionen nr 155, som nu föreligger, finns det anledning att erinra om att man då 1964 års beslut fattades inte hade några säkra beräkningar för vad det skulle komma att kosta att genomföra detta beslut; man hade då alltså inte klart för sig hur stort kapital som skulle komma att krävas. Lokaliseringsverksamheten fick därför från början karaktären av försöksverksamhet. Det är naturligtvis inte lätt att göra sådana bedömningar, eftersom investeringarna i mycket hög grad är beroende av det allmänna konjunkturläget. Redan från början — detta kan konstateras — hade man också gjort en felbedömning av kapitalbehovet. Under de båda första åren måste nämligen dubbelt så stora anslag beviljas som man ursprungligen hade beräknat. Den ekonomiska situationen har, inte minst under innevarande år, försämrats påtagligt. Den pågående strukturrationaliseringen har på många av näringslivets områden fått ganska svåra följder i form av företagsnedläggningar 0.S. Vv. Vissa branscher har varit särskilt hårt utsatta. Särskilt har textil och sömnadsindustrin, läderindustrin och den kemisk-tekniska industrin drabbats synnerligen hårt. Till och med oktober månad i år har ett stort antal företag slagit igen. Över 10000 anställda har förlorat sitt arbete. Dagligen varslas om ytterligare driftinskränkningar, som kanske ganska snart kommer att fördubbla det nämnda antalet. Efter det beslut om devalvering som England fattade för någon tid sedan har riskerna för skogsbygdernas näringsliv avsevärt skärpts. Man har i dag inga möjligheter att bedöma omfattningen av riskerna, men med hänsyn till de avsättningssvårigheter som man kan befara och även de prissänkningsåtgärder på den engelska marknaden som också kan befaras, kan man anta att svårigheterna härvidlag blir ganska stora. Med detta utgångsläge anser jag för min del att de medel som föreslagits i propositionen är otillräckliga. Dessa medel inskränker sig till ett tilläggsanslag på 50 miljoner kronor, varigenom anslaget för innevarande budgetår höjs till 150 miljoner kronor. Dessutom skall regeringen bemyndigas att bevilja lokaliseringslån till högre belopp än som anvisats, varjämte låneramen för den femåriga försöksperioden vidgas till 600 miljoner kronor.

Därigenom kan den i viss mån bli begränsad. Vi har därför ansett att denna medelsram borde ha höjts. Herr talman! Vad gäller låneramens omfattning hade vi i motionen yrkat att den skulle sättas till lägst 1000 miljoner kronor.

När det gäller vårt yrkande på stödområdenas slopande hörde vi nyss, att man från regeringens sida är inne på en utvidgning av långivningsmöjligheterna även till andra områden än de stödområden som tidigare angivits. Inte minst från vårt håll riktades från början ganska stark kritik mot det beslut som fattades år 1964 om en avgränsning av lokaliseringsverksamheten genom de s.k. stödområdena. Dagligen har det visat sig att det finns områden utanför dessa avgränsade områden som är i minst lika stort behov av stödåtgärder. Jag tänker inte minst på de östra delarna av mitt eget landskap Småland, där man har och även sannolikt kommer att få ganska stora svårigheter att kämpa med. Jag är tacksam för att det kan tänkas att förslag om en utvidgning av möjligheterna att stödja även dessa områden kommer att framläggas. Utskottet förutsätter att förslag i dessa frågor föreläggs 1968 års riksdag i samband med att övriga frågeställningar som sammanhänger därmed blir aktualiserade. Jag hoppas alltså att stödområdesorganisationen inom en inte alltför avlägsen framtid helt slopas. Herr talman! Jag ber som sagt att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Utskottet har ansett att riksdagen inte på grund av en motion ungefär en månad innan statsverkspropositionen läggs fram bör diskutera 1okaliseringsproblemen och en eventuell utvidgning av stödområdena till att omfatta hela landet. Den debatten bör, anser utskottet, hållas i samband med statsverkspropositionen, eftersom statsrådet har aviserat att dessa problem kommer att tas upp där. Herr Svensson i Vä som motionerat i dessa frågor har heller inte yrkat att stödområdena skall utökas. Av den anledningen och efter den ingående interpellationsdebatt som vi redan har haft skall jag inte diskutera den frågan. Vad som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt är, om den ram för lokaliseringslån som fastställdes 1964 skall vidgas till 700 miljoner kronor, som föreslås av reservanterna, eller till 600 miljoner kronor, som föreslås i propositionen. Jag vill understryka vad som redan har sagts att när försöksverksamheten började 1964 hade ingen några absoluta normer att gå efter. Vi har inte några sådana i dag heller. Herr Nilsson i Tvärålund talade om att 10 000 arbetstillfällen redovisats. Andra säger att endast 4 000 å 5 000 arbetstillfällen har tillkommit. Detta visar att vi fortfarande befinner oss på ganska osäker mark. Det är väl riktigt, som här sagts, att det för närvarande ligger inne ansökningar för 250 miljoner kronor. Den siffran har också tagits som utgångspunkt när man yrkat att ramen för 10 kaliseringslån skall vidgas med 200 miljoner kronor. Jag tror emellertid att man skall skilja på beviljade lån och låneansökningar samt aviserade ansökningar. Man vet inte när de aviserade låneansökningarna kommer in, och i många fall beviljas lån med lägre belopp än vad som sökts. Som inrikesministern har sagt har dessutom några av dem som sökt lån begärt att deras ansökningar skall få vila. Siffran 250 miljoner kronor är således mycket osäker. Sedan denna verksamhet började har det fram till den 30 september gått åt i runda tal 450 miljoner kronor eller 50 miljoner kronor i kvartalet. Tre kvartal återstår fortfarande, och för dem skulle det alltså åtgå 150 miljoner kronor. Beloppet skulle alltså räcka fram till den 30 juni. Jag vill dock inte påstå att denna beräkning är absolut riktig. Utskottet skriver också att det förutsätter »att förslag om ytterligare medelsanvisning på tilläggsstat föreläggs 1968 års riksdag om en oförutsedd utveckling av anspråken på utbetalningar skulle påkalla detta». Vi tror inte att den situationen kommer att föreligga, men skulle den uppstå förutsätter vi att frågan tas upp till ny behandling. Jag skall inte ta upp de principiella synpunkterna på lokaliseringsfrågan. De har redan ventilerats i de lokaliseringsdebatter, som vi så många gånger och även i dag haft i kammaren, och de tas kanske upp på nytt redan i nästa remissdebatt.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

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att mittenpartiernas representanter i denna debatt visat så stort intresse för lokaliseringspolitiken och sysselsättningsfrågorna. I förra veckan diskuterade vi frågan om Vindelälven och möjligheterna att genom en utbyggnad av denna skapa sysselsättningstillfällen. Kammarens ledamöter kan säkert erinra sig att vi då diskuterade investeringar på 1 miljard kronor, vilka i framtiden skulle kunna ge sysselsättning åt mellan 500 och 600 personer. Det underliga var att mittenpartierna då inte var ett dugg intresserade av att medverka till att skapa sysselsättningstillfällen. Vid det tillfället sade jag, att min tankeförmåga inte räcker till för att jag skall begripa de borgerliga ledamöternas uppträdande i dessa sammanhang. Nu har vi fått en konkret bekräftelse på den misstanke vi fick förra veckan. Här stiger de borgerliga nu upp och är kolossalt intresserade av att skapa sysselsättning i de' olika bygderna, medan de förra veckan, när vi hade att ta ställning till konkreta åtgärder, vilka på lång sikt — som herr Gustavsson i Alvesta sade — skulle skapa sysselsätt ningsmöjligheter, inte var intresserade. Var finns logiken i mittenpartiernas uppträdande i riksdagen?

Till herr Haglund skulle jag vilja säga, att socialdemokraterna år efter år varit fullt nöjda med de alltför otillräckliga lokaliseringsåtgärder som regeringen förelagt riksdagen. Det finns naturligtvis en möjlighet att nu åter ta upp frågan om Vindelälven, även om det inte är särskilt lämpligt. Jag vill påpeka att utskottet uttalade -— något som herr Haglund själv skrev under — att frågan om Vindelälven var en riksangelägenhet och att om Vindelälven inte nibyggdes, så skulle särskilda lokaliseringsåtgärder behövas för att man skulle klara sysselsättningen i det området. Det ser jag som en beställning, men herr Haglund röstade inte för detta förslag och inte heller för att Vindelälven skulle utbyggas.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna diskussion. Jag vill bara uttala min tillfredsställelse över att inrikesministern nu har föreslagit att även gävleregionen skall kunna komma i åtnjutande av lokaliseringsstöd. I denna fråga har centern tidigare motionerat, och eftersom vi nu får ett sådant utökat stöd, tycker jag att det finns anledning att uttala vår tillfredsställelse häröver. Jag hoppas bara att de ekonomiska resurser som behövs också skall ställas till förfogande.